Fru talman! Vi är väl ganska överens om att den start som våra barn och ungdomar får i livet har en avgörande betydelse för hur livet som vuxen skall bli. Det är därför som det är så viktigt att vi satsar på dagens barn och ungdom. Det är ju de som skall ta över efter oss, och det är de som skall bygga morgondagens samhälle. Vi vuxna måste vara goda förebilder. Vi måste visa aktning för våra barn och ungdomar som medmänniskor, vi måste visa respekt för våra barns och ungdomars rättigheter och tolerans för deras känslor. Har man i många år fått aktning, respekt och tolerans med sig i bagaget, blir det också möjligt att visa det framåt i livet. Det här är viktigt att komma ihåg inte minst med tanke på den debatt som pågår om ungdom och våld. Som vi vuxna är blir också våra barn som vuxna. Barn gör inte som vi vuxna säger, utan som vi gör. I den skrivelse om ungdomsfrågor som regeringen lämnat till riksdagen sägs bl.a.: ”De beslut som vi tar i dag formar villkoren i det samhälle där våra barn och ungdomar skall leva och verka. Unga har en självklar rätt att vara med och påverka framtiden. Ungdomspolitiken bör syfta till att uppmuntra alla unga människor att ha drömmar och förhoppningar inför framtiden, liksom att känna tilltro till sin egen förmåga. Målet är ett samhälle där det inte existerar några avgörande skillnader mellan olika människors förutsättningar att förverkliga sina livsmål. Unga människor skall inte bara ges frihet att välja, utan också jämlika möjligheter att påverka sin situation i framtiden. Ungdomspolitiken bör under det närmaste året främst inriktas på dels åtgärder för de mest utsatta ungdomsgrupperna, dels insatser inom kulturen och andra områden som kan stimulea intresset för frågor som rör livskvalitet, ansvarstagande och solidaritet. Arbetet med att genom forskning, utredningar och sammanställning av statistik m.m. öka kunskapen om ungdomars situation bör fortsätta. Frågor som rör ungdomars villkor inför 1990-talet bör utredas särskilt.” Ungdomsministern har alltså redovisat för riksdagen det fortsatta arbetet med att utveckla en samlad ungdomspolitik. Man kan säga att det är en fortsättning på det arbete som f.d. ungdomsministern inledde och som då redovisades i ett hundrapunktersprogram inför riksdagen för nästan ett år sedan. Margot Wallström kommer att tala efter mig. Hon har då anledning att kommentera och även ta upp en del av det som finns med i skrivelsen. Till det betänkande vi nu behandlar finns tre reservationer fogade i anledning av denna skrivelse. Låt mig beröra två av dem. Centern föreslår att ett program om ungdomsfrågorna utarbetas och antas av riksdagen. Regeringen har genom de riktlinjer som finns med i denna skrivelse om ungdomsfrågor redovisat sitt ställningstagande när det gäller synen på ungdomspolitiken. Det vore bra om samtliga partier kunde göra detsamma. Jag tror att det är mycket svårt att få någon större samstämmighet i riksdagen för ett program. Ungdomsfrågorna är, som flera talare redan har varit inne på, spridda över ett vitt fält. Av den anledningen kommer det att vara mycket svårt att få någon större konkretion i ett sådant här ungdomsprogram. Jag tror att om varje parti redovisade sitt ungdomsprogram skulle det uppskattas av våra ungdomar och kanske också uppmuntra fler ungdomar att vara med politiskt och påverka samhället. Vänsterpartiet kommunisterna tar i en reservation upp frågan om just en speciell ungdomspolitik och behovet av kommunala teateroch bildskolor. Låt mig säga något om en ökning av satsningen på just ungdomars kultur. I skrivelsen framhåller regeringen upp att det är mycket viktigt att man uppmuntrar barns och ungdomars intresse för kultur och också får våra barn och ungdomar engagerade i kulturverksamheten. Dessutom finns på många andra delar av kulturområdet förslag till satsningar på just barn och ungdom. Från vår sida vet vi att det redan nu satsas på barn och ungdom och kultur. Vi vet också att kommunerna har ett ansvar just när det gäller barns engagemang i kulturfrågor och satsningen på barn och ungdom. Med detta yrkar jag avslag på reservation 1, 2 och 3. I betänkandet tas också upp stödet till statens ungdomsråd och till våra ungdomsorganisationer. Vi vet att samhällets stöd till barnoch ungdomsorganisationerna har en mycket stor betydelse för den verksamhet som bedrivs runt om i landet bland våra barn och ungdomar. Man kan inte nog understryka betydelsen av många och starka ungdomsorganisationer i ett demokratiskt samhälle. I föreningarna får barn och unga träna sig i ansvarstagande och demokrati och lära sig hur samhället fungerar och hur man kan vara med och påverka. Ungdomar och deras organisationer utför — och det tror jag vi alla är överens om — ett utomordentligt fint samhällsarbete som det också finns all anledning att stödja. I årets budgetproposition föreslår regeringen bl.a. ett ökat stöd till statens ungdomsråd. Man föreslår också en ökning med 7 96 av satsningen på den centrala verksamheten. Låt mig ta upp några av de sex reservationer som berör stödet till statens ungdomsråd och ungdomsorganisationerna. Moderata samlingspartiet återkommer med sitt krav på att avskaffa statens ungdomsråd och att rådets uppgifter skall övertas av ungdomsorganisationerna själva och deras samarbetsorgan. SÖ skall under en övergångsperiod ansvara för rådets uppgifter, föreslår moderata samlingspartiet. Även folkpartiet kräver att statens ungdomsråd på sikt skall avvecklas. Utskottet har alltsedan 1981 avstyrkt förslaget om att avveckla statens ungdomsråd. Så sent som 1986/87 genomfördes av den s.k. BUS-gruppen — barn, ungdom, samordning — en översyn av statens ungdomsråds uppgifter. Statens ungdomsråds funktion som myndighet har också stärkts under senare tid. Rådet har fått utökade arbetsuppgifter i samband med att bidraget till ungdomsorganisationerna reformerats. En ny instruktion har också antagits. Rådet har också en viktig uppgift i att biträda regeringen i arbetet med att utveckla en samlad ungdomspolitik. Ungdomsrådets arbete har även betydelse för våra barn och ungdomar och barnoch ungdomsorganisationer. Folkpartiet föreslår att rådets utredningsverksamhet skall avvecklas. Låt mig då säga att rådet inte har någon större utredningsverksamhet. Den verksamhet som pågår har emellertid en stor betydelse för barnoch ungdomsorganisationerna, inte minst den årsbok och den statistik som framkommer en gång om året. Den föreslås nu också få fortsätta. Det finns all anledning att ha vissa resurser till rådets förfogande för just utredning. Därmed yrkar jag avslag på reservationerna 4 och 5. I reservation 6 föreslås att åldersgränsen för beräkning av ungdomsorganisationernas centrala verksamhet skall sänkas från 25 till 21 år. Moderaterna föreslår det därför att 10 miljoner mindre skall gå till ungdomsorganisationerna. Även denna fråga har prövats vid ett flertal tillfällen av riksdagen med samma argument, dvs. att ungdomar över 20 år ofta är ledare. Därmed är de förebilder för ungdomarna. De äldre i våra barnoch ungdomsorganisationer ger också en viss stadga åt verksamheten. Dessutom är våra riksorganisationer i allra högsta grad beroende av de resurser detta ger, att vi har en åldersgräns vid 25 år. Vi vet att de har ekonomiska bekymmer. Vi vet att medlemsantalet minskar för många organisationer. Det är därför viktig att vi kan bibehålla de resurser som redan finns. Därmed yrkar jag avslag på reservation 6. Till sist vill jag säga några ord om bidrag till lokal ungdomsverksamhet. I flera motioner tas utformningen av det lokala aktivitetsstödet och bidragets storlek upp. Flera talare har i dag tagit upp och argumenterat för detta. Låt mig börja med att säga att det lokala aktivitetsstödet utgör en viktig stimulans till den lokala verksamheten. Därmed är det också betydelsefullt för alla våra barnoch ungdomsorganisationer. Det är därför en eventuell förändring av stödet måste hanteras med varsamhet. Det finns i dag vissa problem när det gäller reglerna för stödet. Statens ungdomsråd påpekar t.ex. att de organisationer som inte huvudsakligen arbetar med små och fasta grupper och tidsmässigt korta aktiviteter missgynnas, vilket har tagits upp i debatten av flera talare. Statens ungdomsråd har utrett frågan om bidragsmodeller. Detta har även ungdomsorganisationerna själva gjort vid ett flertal tillfällen. Ungdomsrådet har med anledning av budgetpropositionen föreslagit ändrade regler för det lokala aktivitetsstödet. Också folkrörelseutredningen har behandlat frågan om stödet till barnoch ungdomsorganisationerna och till folkrörelseorganisationer över huvud taget. Denna fråga bereds för närvarande inom regeringskansliet, vilket har sagts tidigare. Det är därför viktigt att de synpunkter som förts fram i debatten och i motioner tas med vid den översyn som för närvarande sker. Folkpartiet, centern och vpk tar upp frågan om bidragets storlek, och de har föreslagit att det skall öka från 12 till 17 kr. per sammankomst. På grund av att detta bidrag har en avgörande betydelse för många organisationers verksamhet är det oerhört viktigt att en förändring av det hanteras varsamt. Det är oerhört viktigt att vi är lyhörda för vilka konsekvenser en förändring kan få. Jag beklagar därför att vi inte har hunnit pröva statens ungdomsråds förslag och att vi inte har hunnit analysera folkrörelseutredningens förslag — då hade vi haft förslag nya regler och större resurser. Men vi har behov av att samtidigt diskutera förslag till nya regler för bidraget och bidragets storlek. Detta får nämligen konsekvenser ute på fältet, inte minst för idrottsorganisationerna, som har en mycket stor och avgörande betydelse för fritidsverksamheten över huvud taget i många kommuner.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

Fru talman! Jag skall uppehålla mig ytterligare en stund vid det lokala aktivitetsstödet, eftersom jag anser att det är en viktig del av det här betänkandet. Berit Oscarsson, om det nu är så oerhört väsentligt med nya regler för det lokala aktivitetsstödet, varför var det då inte lika väsentligt för ett halvår sedan? Vad har hänt sedan dess? Hur kan man uttryckligen säga att det här stödet skall höjas till minst 17 kr. utan några som helst reservationer? När jag för min del förberedde folkpartiets heltäckande idrottsmotion var jag ute och träffade ungdomsledare i ett antal föreningar. Då fick jag helt klart för mig att detta stöd är väldigt viktigt för våra ungdomsledare. De tvingas i dag säga nej till en del ungar på grund av att de inte har resurser att ta emot dem. Det är allmänt omvittnat att det statliga aktivitetsstödet också tjänar litet som ett signalsystem för våra kommuner. Man följer alltså med. Tillsammans kan det ge ett mycket viktigt bidrag till möjligheterna att driva en effektiv och fin ungdomsverksamhet. Jag tycker att det är typiskt att när Berit Oscarsson skall redogöra för t.ex. innehållet i regeringsskrivelsen, talar hon om forskning, utredningar, statistik och satsning på statens ungdomsråd. Jag försäkrar Berit Oscarsson att det inte är sådana synpunkter som framförs när man träffar dem som står mitt ute i verksamheten och har en massa ungar omkring sig som de tycker att de inte hinner — eller har resurser att — ta hand om på ett riktigt sätt. Om socialdemokraterna är överens med folkpartiet om att detta stöd är så viktigt, vilket Berit Oscarsson säger, undrar jag när LOK-stödet skall höjas? Hur resonerar socialdemokraterna när man i juli/augusti svarar Riksidrottsförbundet reservationslöst att stödet skall höjas, utan något förtydligande om att det tyärr inte kan ske än på ett antal år?

Fru talman! Berit Oscarsson yrkar avslag på vår reservation om ett ungdomspolitiskt program. Hon säger att det räcker med regeringens skrivelse. Det som Berit Oscarsson och utskottsmajoriteten skriver i betänkandet är inte så imponerande. Utskottsmajoriteten konstaterar att riksdagen får ta del av denna skrivelse och att den skall behandlas i olika sakutskott om det finns konkreta förslag. En av svagheterna med denna skrivelse är att den innehåller ytterst få konkreta förslag som kan behandlas av utskotten och som riksdagen kan fatta beslut om. Skrivelsen innebär mer en målinriktning som regeringen står för och som egentligen inte kommer upp till någon sakdebatt i dag. Därför har centern sagt att det behövs ett ungdomspolitiskt program som kan behandlas här i riksdagen. Det som riksdagen då kommer fram till som en bra målsättning på ett antal områden måste man då naturligtvis följa upp och fatta konkreta beslut om. Även om man vill öka ungdomarnas utbildningsmöjligheter, vilket är bra, får det inte sedan läggas fram förslag om nedskärningar där man borde öka resurserna. Det är precis den diskussionen som centern skulle vilja ha. Berit Oscarsson säger också att det är bra om partierna lämnar program. Och vi i centern har försökt att lämna ett underlag för ett program som kan behandlas av riksdagen. Det är egentligen fel att stå här och tala om ökning av stödet till lokal ungdomsverksamhet. Om riksdagen hade beslutat om 17 kr. skulle det innebära att man återställde värdet på detta stöd till den nivå som det hade i början av 1980-talet. Även om det finns problem med det nuvarande stödet — och centern vill gärna vara med och diskutera en förändring av det — hjälper det faktiskt inte föreningarna att man vill förändra stödet. Föreningarna är i behov av detta stöd för att klara hela sin ungdomsverksamhet och försöka forsätta att stimulera frivilliga ledare att göra stora insatser. Att man vill förändra systemet är alltså för dem inget skäl för att anslaget därmed skall urholkas. Jag skulle vilja fråga om det inte är så att man faktiskt borde höja anslaget och inte hänvisa till dessa skäl, som nu regeringen och utskottet har gjort.

Fru talman! Jag lyssnade nyfiket på Berit Oscarssons motivering för att avstyrka vpk-reservation 2 om en särskild ungdomspolitik. Men några argument har jag inte kunnat uppfatta vare sig i betänkandet eller i Berit Oscarssons anförande. Den syn på ungdomspolitiken som vpk företräder, och som vi under en längre tid har företrätt, överensstämmer på flera sätt med den syn som präglar regeringens skrivelse om ungdomsfrågor. Men vpk:s syn är i grunden totalt skild från den politik som regeringen fram till nu fört och som t.ex. kom till uttryck i många av de 100 punkter som den förra ungdomsministern presenterade förra året. Har regeringens och socialdemokraternas ungdomspolitik närmat sig vpk:s politik? Är det därför Berit Oscarsson och utskottsmajoriteten undviker att motivera avstyrkandet av vår reservation 2, eller är de utmärkta citat som Berit Oscarsson läste upp ur regeringens skrivelse bara ett vackert utanpåverk som döljer en fortsatt särlösningspolitik?

Fru talman! Får jag erinra Berit Oscarsson om något som står i regeringens skrivelse om ungdomsorganisationerna. Där står följande: ”Grunden för varje organisation måste vara de egna medlemmarnas vilja till insatser. Detta är tyvärr inte alltid tillräckligt och därför behövs möjligheter till ekonomiskt stöd från samhället. Samhället skall dock inte göra anspråk på att styra organisationernas verksamhet, utan dessa måste själva kunna besluta om hur de vill utveckla verksamheten.” Men den verkliga styrningen av ungdomsorganisationerna utövas ju av statens ungdomsråd. Vi anser att detta begränsar självständigheten. Det framgår av regeringens skrivelse att man är bekymrad över ledarförsörjningen inför framtiden. Därför vill vi satsa mera på ledarutbildning och använda 2 miljoner till en förstärkning av ledarutbildningen. Får jag avslutningsvis till Berit Oscarsson säga att den skilda synen mellan moderaterna och socialdemokraterna på de ideella organisationernas ställning självfallet påverkar också inställningen till hur vi vill att deras verksamhet skall finansieras. Socialdemokraterna föredrar uppenbarligen att göra organisationerna ännu mera bidragsberoende. Därmed blir de utlämnade åt politiska beslut, särskilt om andra finansieringskällor beskärs. Vi moderater vill i stället ge större utrymme och bättre förutsättningar för finansiering genom egen verksamhet.

Fru talman! Låt mig få säga ytterligare några ord om det lokala aktivitetsstödet. I den enkät som skickades ut till samtliga partier och där vi sade att vi är beredda att satsa på det lokala stödet sades inte när man skulle besluta om detta. Låt mig då få upprepa vad jag sade tidigare, att det inte kan vara riktigt att föregripa ett beredningsarbete. Vi måste naturligtvis avvakta det beredningsarbete som pågår. Låt mig påminna om att det ändå var en socialdemokratisk regering som införde det lokala aktivitetsstödet. Låt mig vidare få påminna om att det är vi från socialdemokratisk sida som har slagit vakt om det lokala aktivitetsstödet. Det var inte så många år sedan som moderaterna föreslog att detta stöd helt skulle avvecklas. Får jag då fråga: Tänker ni, vid en eventuell borgerlig regering, öka detta stöd, eller hur är det med enigheten om hur pengarna skall satsas? Hur är det med enigheten över huvud taget i det borgerliga blocket? Moderata samlingspartiet föreslår ju den här gången drygt 12 miljoner i nedskärningar, medan centern och folkpartiet föreslår ökningar av stödet. Får jag när det gäller stödets konstruktion säga att det inte är någon lätt uppgift att utforma den. Många olika knäckfrågor måste lösas. Stödet måste för det första vara administrativt enkelt. Jag tror att vi som sysslar med ungdomsverksamhet på basplan är överens om att konstruktionen i dag är administrativt krånglig. För det andra måste vi komma ifrån det förhållandet att de idéinriktade organisationer som sysslar inte med en aktivitet utan med en idé missgynnas av den konstruktion som finns i dag. Det är mycket viktigt att vi löser detta på ett sådant sätt att de som i dag får bidrag inte drabbas, att vi inte slår undan fötterna på dessa organisationer. Lars Ahlström säger att moderaterna vill satsa 2 miljoner på ledarutbildning, men samtidigt föreslår ni att man skall dra ner stödet till organisationerna med 12 miljoner. Det är att ta med den ena handen och ge med den andra. Det kan inte vara riktigt. Jag vill fråga: Vad är det för ungdomspolitik som de borgerliga tänker genomföra?
Fru talman! Jag förstår om Berit Oscarsson är angelägen om att blanda bort korten och inte tala om det egna förslaget, eller rättare sagt bristen på förslag. Socialdemokraterna svarade på en direkt fråga från Riksidrottsförbundet före valet om de är beredda att medverka till att höja det lokala aktivitetsstödet till minst 17 kr. per sammankomst, dvs. till det reala värde stödet hade 1981: Vi har avvisat de moderata försöken att ta bort en del av aktivitetsstödet. Sedan vi återinträdde i regeringsställning 1982 har det lokala aktivitetsstödet höjts vid två tillfällen från 10 till 12 kr. Eftersom vi menar att det lokala aktivitetsstödet spelar en viktig roll för föreningsverksamheten runt om i landet, är vi beredda att fortsätta att öka detta stöd till minst 17 kr. Är det då märkvärdigt om idrottsrörelsen och andra organisationer uppfattar detta som ett löfte om att de skall få om inte hela denna höjning så i varje fall en stor del av den under det första året och resten mycket snart därefter? Här får de alltså ingenting. Jag har full förståelse för den idrottsledare som talade om regeringskonst och partitaktik när de är som allra sämst. Så säger Berit Oscarsson att vi måste avvakta en beredning. Jag kan lika litet som Jan Hyttring för mitt liv förstå vad justeringar av regelbestämmelserna har med bidragets storlek att göra. Menar Berit Oscarsson att när detta har skett kan det t.o.m. bli fråga om en sänkning av stödet? Det här är naturligtvis ett sätt att försöka komma undan det hela, något som tyvärr inte är någon engångsföreteelse. Den här tendensen var alldeles för vanlig i valrörelsen, då man tydligen som enda utgångspunkt för svaren på de olika enkäter som kom från miljöorganisationer och andra hade att ge ett så positivt svar som möjligt, trots att man redan då måste ha varit medveten om att det var osäkert hur det i realiteten skulle bli i det här fallet med höjningen av LOK-stödet.

Fru talman! Det här tenderar att bli en idrottsdebatt. Den debatten skall vi ta den 6 april. Men jag vill ändå till Berit Oscarsson säga att det är litet vårdslöst att uttrycka sig så, att moderata samlingspartiet vill helt avveckla det lokala stödet. Sanningen är ju att vi vill att stödet skall finansieras på ett annat sätt, nämligen ett sätt som utredningar i ärendet hade kommit fram till — att kommunen står för det lokala stödet, landstingen för det regionala stödet och staten för stödet till riksorganisationerna.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Berit Oscarsson. Den här uppjusteringen till 17 kr. var man faktiskt med om att tillstyrka, och man sade att man skulle arbeta för minst detta som en första etapp. När i valrörelsen sade man att villkoret för denna uppjustering var att man var färdig med ett nytt bidragssystem? Jag uppfattade aldrig den kopplingen, och det tror jag inte heller att någon av föreningarna gjorde. Debatten före valet skulle naturligtvis ha sett helt annorlunda ut om vi hade uppfattat att detta skulle vara orsaken till att man inte skulle göra någonting utan ligga still i fråga om storleken på stödet. Även om vissa organisationer nu missgynnas, så har vi gång på gång sagt att vi skall rätta till sådana missförhållanden. Men jag kan inte förstå att de skulle gynnas mer av att man inte gör en uppjustering och försöker ta igen den urholkning som har skett. Även om vissa organisationer har missgynnats i förhållande till andra, skulle de må gott av att få detta ökade stöd. Till sist vill jag fråga Berit Oscarsson: Kommer det något nytt regeringsförslag om nya regler? Eller skall man fortsätta att vänta? Skall det gå ett budgetår till, innan man gör dessa förändringar?
Fru talman! Ett av de stora problem som vi har när det gäller barnoch ungdomsorganisationer gäller de idéburna organisationerna. Det är just de idéburna organisationerna som det här aktivitetsstödet inte gynnar. I dag går 83 20 av det lokala stödet till idrott, och resten går till övriga organisationer. Det är ingen lätt uppgift att konstruera en modell som innebär att vi kan stödja de idéburna organisationerna. Det är de som minskar medlemsmässigt, det är dem som vi alla så gärna vill slå vakt om. Det gäller de religiösa organisationerna, nykterhetsorganisationerna, de politiska organisationerna och andra idéorganisationer. Det är viktigt att vi hittar en modell som gör att vi kan stödja dem som har det besvärligast, även med det lokala stödet. Det är anledningen till att vi inte har hunnit lägga fram ett förslag till det här året. Vi vill få en konstruktion som gör att just de idéburna organisationerna kan känna att vi även från statens sida stöder den lokala verksamheten i deras så oerhört viktiga arbete.

Fru talman! Jag tycker att det vore utomordentligt värdefullt om ett av de bestående intrycken av debatten blir att vi i riksdagens kammare tycker att dagens ungdom är just så fin som Margot Wallström har påvisat och som jag också tidigare talade om i mitt anförande. Jag tycker nämligen att det är så. Ungdomsministern sade att jag raljerade om utredningar och statistik när vi talade om statens ungdomsråd. Det gjorde jag inte. Jag menar bara att det här faktiskt finns en skillnad i synsätt mellan folkpartiet och socialdemokraterna. För oss är det inte satsningar på de centrala organen av den här typen som är de väsentliga, utan det väsentliga är att vi satsar på den verksamhet som sker runt om i landet i idrottsföreningar och i andra organisationer med ungdomsverksamhet. Jag vet inte vad de hade gjort med mig om jag, när jag var ute och hälsade på idrottsföreningarna, hade sagt till de ilskna idrottsledarna, som då visste att det inte skulle bli någon höjning av bidraget, att det blir visserligen ingen höjning, men i stället skall ni se att regeringen kommer att satsa på utredningar och statistik i statens ungdomsråd. Jag måste dess värre, Margot Wallström, besvära också ungdomsministern med frågan om sveket mot ungdomsorganisationerna när det gäller det lokala aktivitetsstödet. Vi fick ingen förklaring tidigare. Jag tycker att Margot Wallström borde ge oss ett svar som undanröjer betyget från idrottsrörelsen, att detta är regeringskonst och partitaktik när den är som sämst. Jag tycker att det är allvarligt om det skall vara möjligt att utan att förklara sig först lämna beskedet på en konkret fråga att stödet skall höjas, men sedan ett halvår senare fullkomligt strunta i det.

Fru talman! Ungdomsministerns anförande väckte en hel del intressanta tankar. Jag får se hur mycket jag hinner ta upp. Först vill jag säga att jag visste att ungefär 300 000 ungdomar spelar i olika rockgrupper. Jag vet att de flesta av dem har fått sin musikaliska grund i den kommunala musikskolan. Det är en av anledningarna till att vpk har föreslagit också kommunala bildoch dansskolor samt kommunala teaterskolor. Margot Wallström gav en ganska bra, enkel beskrivning av resultaten av den ungdomssociologiska forskning som företräds av bl.a. Tomas Ziehe. Jag tycker också att det är mycket intressanta teorier. Jag hoppas att hon kan sprida denna kunskap om ungdomars villkor i den övriga regeringen. Jag har ett intryck av att det skulle behövas. Jag har en fråga när det gäller beskrivningen av ojämlikheter och orättvisor bland ungdomar. Jag är överens med Margot Wallström beträffande beskrivningen av orättvisorna, men jag håller inte med om att en växande del av ungdomarna har det mycket bra. I vilket tidsperspektiv? Min erfarenhet är att det under 80-talet inte har varit någon växande grupp ungdomar som har det bra. Det beror kanske på vad man menar med bra. Sedan hade jag en konkret fråga om stödet till ridskolorna. Jag måste säga att även de formellt könsneutrala reglerna kan slå orättvist så att flickor missgynnas. Beträffande den konkreta frågan om stödet till ridsporten kan vi vara överens om att statligt stöd inte är någon universallösning. Men problemen som ungdomsministern målar upp tycker jag är litet överdrivna. Om en ung människa vill gå och simma gör hon det i en simhall som kommunen oftast står för driften av, för den som spelar fotboll gäller att det oftast är kommunen som står för driften av fotbollsplanen och klipper gräset, för den som spelar ishockey gäller att det oftast är kommunen som står för driften av ishallen osv. Men den som rider får själv bekosta driften av själva ridhuset och hästarna. Nu är detta en kommunal angelägenhet i första hand, och vpk:s förslag har inte heller varit att staten skall gå in och driva ridskolor. Men av knappt 300 ridskolor som i dag drivs som ridskoleverksamhet i egen regi är det en enda som drivs kommunalt. Jag tror att kommunen vid 70—980 ridskolor står för en del av driften av själva lokalerna. Vi vill föreslå ett speciellt stimulansbidrag för en opinionsbildande verksamhet, så att opinionen kan vändas till stöd för flickornas fritidsverksamhet. Det har visat sig att det brukar gå litet bättre om man har pengar till opinionsbildningen. Jag hade gärna velat säga någonting om att ungdomar vänder de politiska partierna ryggen. Men nu är tiden ute, så jag kanske får återkomma.

Fru talman! Jo, jag tycker att det är både konstigt och märkvärdigt att regeringen inte visste allt detta för några månader sedan, när man svarade konkret på Riksidrottsförbundets fråga. Man måste också ha vetat vilken storleksordning det handlade om, dvs. mycket riktigt 40—45 miljoner. Den exakta totala höjningen beror naturligtvis också på hur det slår, t.ex. om det ökar antalet aktiviteter. Viktigare än denna exercis är ändå om vi i dag kan få besked. Margot Wallström nämnde nu i slutskedet av debatten att löftet gällde valperioden. Allright— vi köper det! Kan vi då få ett konkret besked om att detta löfte skall uppfyllas under innevarande valperiod har vi vunnit mycket. Även om Margot Wallström självfallet har rätt i att detta inte är det enda som samhället gör är det trots allt det enda statliga bidrag som går direkt ut till ungdomsledarna och deras verksamhet. Det är alltså det som Birger Buhre kallar kroppspulsådern i idrottsföreningens ungdomsverksamhet, vilket jag tror att han har rätt i. När Riksidrottsstyrelsens ordförande Karl Frithiofson, känd socialdemokrat, läste och kommenterade svaren från de politiska partierna sade han: ”Den fortsatta behandlingen av våra anslagskrav ser vi som uttryck för hur politiker och partier värderar detta och den intensiva och breda folkaktivitet idrottsrörelsen är. Vackra ord i all ära, men nu gäller det att gå från ord till handling. Regeringsförslag och riksdagsbeslut blir avgörande. Upp till bevis!” Den besvikelse som Karl Frithiofson känt då lär inte har övervunnits av denna debatt och de besked som vi i dag har fått från socialdemokratin och regeringen.

Fru talman! Nu skall jag försöka svara på frågan: Varför vänder sig många ungdomar bort från de etablerade politiska partierna, och varför vänder de sig i stället till organisationer som Amnesty, Greenpeace m.fl.? Jag tror att mycket ligger i de politiska partiernas eget sätt att organisera sig, men det tänker jag inte prata så mycket om, för jag tror att Margot Wallström och jag är ganska överens om det. Det här är en utveckling som jag tror att vi mer eller mindre måste acceptera. Det handlar om ungdomars förändrade situation i samhället, en förändrad socialisationsprocess och en förändrad identitetsbildning. Vi behöver bara gå en generation tillbaka för att finna att det då var ganska självklart att en människa var det som hon arbetade med. Man kunde säga: Jag är rörmokare. Jag är sjuksköterska. Man uttryckte sig så, och det var ett sätt att se på identiteten. Om vi i dag frågar en ung människa säger hon: Jag jobbar i långvården. Hon säger inte: Jag är sjukvårdsbiträde. Däremot är man i dag t.ex. hårdrockare. Man uttrycker sig inte så här: Jag gillar att lyssna på hårdrockmusik. Man säger i stället: Jag är hårdrockare. Ungdomar identifierar sig alltså i dag på ett annat sätt än de gjorde en generation tillbaka, då de identifierade sig med sitt arbete. En anledning till detta är att ett politiskt parti dels har sin grund i olika samhällsklasser, som är definierade utifrån arbetet, dels uttalar sig i princip i alla frågor. Eftersom åsikterna har blivit viktigare för identiteten är man rädd för att köpa åsikter osedda. Man aktar sig litet för att gå in i ett parti och få en massa åsikter på köpet som man kanske inte gillar. Jag möter ofta elever ute i skolorna som säger att alla partier har något som är bra. Man vill ha ett smörgåsbord och plocka åsikter litet här och var. Så ser verkligheten ut också i övrigt. En generation tillbaka sade man: Min framtid är att jag skall jobba på bruket, och sedan skall jag gifta mig och få barn, som också skall jobba på bruket. Det var ganska enkelt, och det fanns inte särskilt många valmöjligheter. I dag får ungdomar frågan: Vad vill du bli när du blir stor? Här är smörgåsbordet! Varsågod och välj! I verkligheten har ungdomar inte valmöjligheter, men vi lever i en tid då det framstår som möjligt att bli astronaut, rockstjärna eller vad som helst. Det återspeglas också i identitetsbildningen och i synen på politik och politiska partier. Därför tror jag att utvecklingen med mer av enfrågerörelser kommer att bli starkare och kommer att fortsätta. Det kan också vara något positivt, och det är upp till de politiska partierna att utnyttja det politiska intresset. Allra sist vill jag säga att jag tycker att Margot Wallström höjer nivån på den ungdomspolitiska debatten, och det är välbehövligt efter den debatt som fördes under 1980-talet. Det väcker förhoppningar inför framtiden.

Fru talman! Det är glädjande att höra ministern med engagemang tala om de fantastiska ungdomar som finns runt om i landet. Det finns mycket fina och engagerade ungdomar, och föreningsverksamheten utgör för dem en verklig stolpe och en stabilitet som det naturligtvis skall satsas på. I stort sett är skrivelsen om ungdomsfrågor och målen i den bra. Det är många vackra ord, men jag saknar medlen. Det behövs också medel och konkreta förslag för att man skall nå målen. När det gäller de ungdomar som trots allt far illa och som, av olika anledningar, inte har det stöd som de behöver borde man direkt ha talat om att videovåldet, som i dag är ett problem och utgör en förebild för många ungdomar, skall bort. Vi skall inte acceptera att ungdomar får titta på sådant som de mår illa av. Det är gott och väl att säga att det skall vara förbud mot att bära kniv på offentlig plats, men varför bär man kniv? Jo, naturligtvis därför att man får fel förebilder vid ett videovåldstittande som inte borde få förekomma. Föräldrarnas roll framhålles mycket. Det tycker jag är viktigt, men föräldrarna måste också ges möjligheter att i större utsträckning vara hemma med sina barn, att få gå ned till sex timmars arbetsdag om de så vill, att kunna ta ledigt även när tonåringar har det kämpigt. Det har påpekats att det är dåligt av miljöpartiet att inte stödja förslaget om höjning av det lokala aktivitetsstödet.

Vi kommer kanske att omprioritera i nästa läge och ta upp de delarna som gäller aktivitetsstödet såsom något viktigt. Jämställdhetsfrågorna tycker vi bör poängteras, och vi yrkar därför bifall till reservation 9. Genom att riksdagen här gör en markering kan vi få kommunerna att inse att man måste mer jämlikt satsa på det kommunala utbudet av fritidsaktiviteter för flickor. Vi vet att det i dag är så att träningstider ofta prioriteras för pojkar men inte i samma utsträckning för tjejer. Det leder naturligtvis till att flickorna kanske slutar med tjejidrotten, eftersom de får dåliga träningstider och därför inte orkar med idrottandet på samma sätt.

Fru talman! I massmedia och på olika möten möter vi än en gång oro och ovisshet inför vad som kan hända med vår havsmiljö detta år. Förra årets giftiga algblomning och säldöd går inte att förtränga. Men i dag vet ingen om vi får en ny algblomning eller om något annat, tidigare okänt fenomen kommer att visa sig efter vinterns märkliga klimat. Forskarna kan litet som någon av oss andra i dag tala om vad som kan hända de kommande månaderna. Men en sak vet vi — beredskapen är inte tillräcklig, och inte heller samordningen mellan olika myndigheter. Det borde vara självklart att ha en beredskapsorganisation på havsmiljöområdet, såsom SMHI föreslagit i en skrivelse till regeringen. I motion T244 föreslås att regeringen snabbt skall se över förslaget och återkomma till riksdagen. Men inte heller denna mycket rimliga begäran har trafikutskottets majoritet kunnat ställa upp för. Fru talman, vpk ställer upp! Vi visar det i den gemensamma c-vpk-mpreservationen nr 1, som jag alltså yrkar bifall till. SMHI har viktiga funktioner på flera miljöområden, bl.a. mätningar som ökar samhällets kunskap om hur föroreningar sprids i havet. SMHI anser nu att beredskapen inför översvämningar måste förbättras, vilket miljöpartiet stöder i en motion som nu finns i vår gemensamma reservation nr 2, där vi föreslår ett anslag särskilt för den nämnda uppgiften. Avslutningsvis ber jag att få yrka bifall också till reservation nr 2.

Fru talman! Med de problem vi har haft i havet och de problem som förmodligen står framför oss, är det absolut väsentligt att vi kan följa upp det som händer. Det borde vara en självklarhet att vi skapar en sådan beredskapsorganisation som finns skisserad i motionerna. Det borde vara en självklarhet att ge SMHI de pengar som man behöver för instrument. Skall vi kunna bena ut problemen, så måste vi ha så mycket kunskap som möjligt. Det finns ju de som säger: ”Vi kan inte vidta några åtgärder, för vi behöver ha mer kunskap.” Vi säger tvärtom: Vi kan vidta åtgärder redan i dag, men ändå behöver vi ha mer kunskap. Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 1 och reservation 2.

Fru talman! När folk talar om SMHI, tänker man ju alltid på väder, men det finns även andra saker som SMHI sysslar med. Det finns en avdelning som heter hydrologiska och oceanografiska avdelningen. Dess verksamhet har att göra med vatten — i åar och bäckar, längs botten i Östersjön, genom Kattegatt och längs Atlantkusten osv. Det är den avdelningen som har skrivit till regeringen och bl.a. föreslagit att det inrättas en operativ central för rapportering och samordning av åtgärder vid miljökatastrofer, t.ex. algblomning, oljeutsläpp, bottendöd eller andra händelser som påverkas av vattnets rörelse och som har stor betydelse för miljön. SMHI har skissat ett förslag till organisation av beredskapen mot akuta miljöhändelser. Den operativa centralen skulle kunna vara SMHI, som har dygnet-runt-bemanning, telekommunikationer m.m. och god kännedom om aktuella förhållanden i våra omgivande havsområden. Det är nämligen mer bråttom än man förut trott att vidta åtgärder i Sverige om det händer någonting i ett annat land, t.ex. giftutsläpp i Rhen. Det har gjorts mätningar som visar att det tar tio dagar för ett algblomningsområde att gå från södra Jylland till Göteborgsområdet. Det är alltså bara tio dagar vi har på oss att rädda vad som räddas kan, och då får inte myndigheterna springa om varandra! Birgitta Dahl hade nyligen en sittning med samordningsgruppen mot havsföroreningar. Där presenterade naturvårdsverket ett förslag — en lång, krånglig och tidskrävande lista. Jag tror för min del att algerna hinner till Tromsö innan man har genomfört det där. Dessutom är det viktigt att tänka på att förslaget enbart gäller västkusten, medan SMHI:s förslag gäller vattnen runt hela vårt land. Regeringen har sagt en del om SMHI:s skrivelse i budgetpropositionen, men inte någonting om samordningen. Det hjälper ju inte att pytsa ut pengar än hit, än dit, om man inte har någon samordningscentral. Vi reservanter säger inte att det absolut skall vara si eller så. I det här läget vill vi inte ens föreslå några särskilda medel till detta. Vad vi begär är endast att regeringen skall titta även på den del av SMHI:s skrivelse som rör just samordningen, så att inte denna skrivelse från SMHI — som är mycket väl genomtänkt, det vågar jag säga; annars har jag ju många gånger varit kritisk mot SMHI — hamnar i en byråkrats byrålåda någonstans. Det är därför som vi har reserverat oss, och jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Till trafikutskottets betänkande har fogats två reservationer. Låt mig helt kort kommentera dessa. Den första reservationen tar upp frågan om upprättande av en beredskapsorganisation på havsmiljöområdet. Det måste i detta sammanhang påpekas att regeringen föreslagit kraftigt förstärkta resurser till forskning och övervakning av havsmiljön. Riksdagen har också ställt sig bakom dessa förslag genom att bifalla ett betänkande därom från jordbruksutskottet. Enligt majoritetsskrivningen i det betänkande som vi nu behandlar förutsätts att SMHI genom sin särskilda kompetens samarbetar med naturvårdsverket och även får uppdrag av berörda intressenter. Vad gäller anslaget för SMHI:s investeringar finns utrymme för sådana investeringar som berörs i den andra reservationen. SMHI har möjlighet att och kan själv prioritera de investeringar som behövs för uppdragsverksamhet. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt med forskning. Vi har inte talat emot sådan. Men när det kommer konkreta forskningsresultat som visar att det bara tar tio dagar för algblomningen att sprida sig från södra Jylland till Göteborg, då är det oerhört viktigt att det finns en samordnande instans som omedelbart får in rapporter från fältet och genast vet vilka åtgärder som skall vidtas. Birgitta Dahl har tagit initiativ till den nämnda samrådsgruppen, och det är ju bra. Men vad skall vi ha på ostkusten och sydkusten som motsvarar denna grupp? Det kan ju förekomma giftutsläpp och inträffa havsmiljökatastrofer på andra ställen än på västkusten. Är regeringen villig att ta ställning till var den operativa centralen för sådant som inte gäller västkusten skall ligga? Om det händer något på västkusten, skall det vara nödvändigt med en lång lista, en hel A4-sida, med uppgifter om vem som skall ringa vem? Med min kännedom om byråkratin kommer det att ta mer än tio dagar innan något görs.
Herr talman! Oavsett om det gäller osteller västkusten säger utskottet i sitt betänkande att man förutsätter att ett sådant samarbete sker mellan resp. myndigheter och instanser.
Herr talman! Det är som att skicka ut en skock ungar på ladugårdsbacken och säga till dem att de får vara så snälla att leka tillsammans. Vem i all sin dar tror att de gör det? Förmodligen springer alla åt var sitt håll. Vad är det som gör att man tror att bara därför att man förutsätter att någon samordnar något, detta också skall hända? Nog måste väl regeringen kunna avsätta så mycket tid som det tar att läsa SMHI:s skrivelse till att ta ställning.

Herr talman! I dessa dagar när de nya SJ-generalerna trummar ut sitt budskap om att miljontals ton gods skall flyttas över från järnväg till landsväg, tvärtemot alla tidigare miljövänliga utfästelser som regeringen gett, finns det all anledning för utskott och riksdag att besinna sitt ansvar. Det står helt klart att statliga verk och myndigheter inte har som regel att kalkylera med samhällets miljövinster på pluskontot. Krassa och kortsiktiga lönsamhetsbegrepp håller på att ta över snart sagt alla transportmotiv. Vpk anser att det återstår mycket att göra också på postens område. Alltför mycket har redan förts över till landsväg och flyg. Allt kan inte skyllas på tidsvinster. Det finns belägg för att omläggningar lett till förseningar. Det vi alla måste kunna vara överens om är att järnvägstransporter är det mest miljövänliga och energisnåla sättet att transportera post. Postsortering i tågkupéer är ju en tidsvinst i sig.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 Reservation 2, som jag också yrkar bifall till, visar eft exempel på att en förändring som skett till järnvägens nackdel, också har inneburit försämringar för postmottagarna. Postkupén på sträckan Stockholm-Vännäs drogs in. Vem har egentligen tjänat på detta, Margit Sandéhn? Mitt svar är att det är flyget och möjligen posten med ett kortsiktigt argument. Inte är det övriga intressen och inte miljöhänsynen. Vpk anser i likhet med motionärerna att det är ett riktigt krav som ställs om ett återinförande av postkupéer på sträckan Stockholm-Vännäs. Herr talman! Jag vet att Margit Sandéhn inte har ansvaret för SJ:s nyliberala och miljöfarliga godspolitik. Men som socialdemokrat och delansvarig för posten borde hon göra insatser för att motsvara valrörelsens alla vidlyftiga miljölöften från partisystern Birgitta Dahl och partibrodern Ingvar Carlsson. Hjälp till att göra postens verksamhet mer miljövänlig, Margit Sandéhn! Jag tror att många skulle uppskatta ett sådant försök. Frågan om ett bokporto håller på att bli en egen följetong i riksdagen. Vpk har tidigare motionerat om detta. Få bestrider att det behövs ett särskilt och billigare porto för att bl.a. befrämja bibliotekens fjärrlåneverksamhet. Frågan har förhalats i det oändliga, gömts i utredningar osv. Jag har därför som en viktig markering reserverat mig till förmån för motion T920 och yrkar bifall till vpk-reservationen nr 3, som jag står för. Regeringen försöker kapa åt sig beslutanderätten i allt fler viktiga avseenden som rör de statliga verkens koncernfrågor. Vpk har tidigare såsom enda parti kämpat för att riksdagen inte skall frånhända sig beslutanderätten, som gäller inköp, försäljning, avveckling av bolag och verksamheter. Med facit i hand ser vi regeringens manipulationer efter det att riksdagens majoritet tidigare gett regeringen nya bemyndiganden i fråga om olika SJ-verksamheter. Beslutet var inte gammalt när regeringen lät SJ sälja ut sina underhållsverkstäder till det transnationella ASEA Brown Boveri. De SJ-anställda och facket har trots en mycket stark opinion och kamp inte kunnat förhindra denna märkliga affär. Vpk har försökt bidra till en förändring åt rätt håll men har tyvärr inte lyckats. Är riksdagen nu beredd att än en gång försämra de folkvaldas inflytande över besluten? Denna gång gäller det posten. Jag är övertygad om att detta vågspel kommer att få negativa konsekvenser. Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationen nr 4, som handlar om just detta. Låt mig avslutningsvis få ställa följande fråga till Margit Sandéhn: På vilket sätt skall det förbättra läget att riksdagsmajoriteten också i denna fråga säger att vi inte skall lägga oss i det här i fortsättningen, utan att regeringen och posten får klara det på egen hand? Vad har svenska folket och riksdagen att vinna på ett sådant beslut?

Herr talman! Man kan fråga sig: Varför har vi offentliga monopol, typ postverket? Jo, det har vi naturligtvis därför att de skall tillgodose samhällsintressen som vi inte tror kan tillgodoses på något annat sätt. De samhällsintressena kan inte tillgodoses, om man ställer lönsamhetskrav på postverket, eftersom vi sätter upp även andra mål för dess verksamhet. Vi sätter upp ett regionalpolitiskt mål för postverket, att hela landet skall få postservice. Det borde sättas upp miljömål för de statliga verken, de offentliga monopolen. Skall de bedrivas som vilket företag som helst, varför skall vi då ha dem i offentlig ägo? För att vi skall få en väl fungerande verksamhet måste riksdagen lägga fast ett antal mål för den offentliga verksamheten och för de offentliga monopolen, och där bör miljömålet finnas med för postverket. Det bör vara en skyldighet för postverket att bedriva sin verksamhet på ett så miljömässigt sätt som möjligt, och för att uppfylla det målet bör man använda järnvägstransporter där så är möjligt. Det är sällan jag berömmer andras motioner, men det finns en folkpartimotion i det här ärendet som är värd beröm. Den är av Sigge Godin, som har anmält sig till den här debatten, ser jag. Det motionen är alldeles utmärkt, en fantastiskt bra motion! I motionen tar Sigge Godin upp miljöfrågorna och de regionalpolitiska frågorna. Jag frågar mig bara: Varför har inte den motionen stötts av folkpartiet i trafikutskottet? Det skall bli intressant att se vid voteringen här sedan, om folkpartiet kommer att stödja den — eller är det bara Sigge Godin som står för den här motionen? Då kan vi få se hur det är med miljömedvetenheten hos resten av folkpartiet. Jag vill avsluta mitt inlägg med att yrka bifall till miljöpartiets reservationer i betänkandet.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande behandlas budgetpropositionens bilaga 8, avsnittet G, Postväsende. Statsmakternas styrning av postens verksamhet sker genom att servicemål och ekonomiska krav fastställs på grundval av rullande treårsplan som upprättas av posten. Kvalitetsmålet för brev och paket bör, enligt departementschefen, vara oförändrat, alltså att 95 26 av alla normalbrev skall gå fram över natten. Det är angeläget att serviceoch kvalitetsfrågorna ägnas fortsatt stor uppmärksamhet. Detta är också ett viktigt inslag i postens förslag till inriktning av verksamheten. Utöver att statsmakterna lägger fast mål för servicen, bör man enligt departementschefen formulera vissa krav på verksamheten. Dessa krav bör för närvarande vara att posten skall, som affärsverk, bedriva sin verksamhet på ett så effektivt sätt att det möjliggör ekonomisk överlevnad av egen kraft. Utskottet tillstyrker att riksdagen godkänner de servicemål och ramar för postens verksamhet under 1990—1992 som departementschefen har förordat. Herr talman! Till utskottets betänkande har fogats fyra reservationer. Den första reservationen av centern, vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet behandlar användande av järnvägen för posttransporter. Utskottsmajoriteten anser att valet av transportmedel för posten styrs av kundernas krav på snabba posttransporter, och då är flyg det snabbaste sättet för att övernattbefordran av post från södra Sverige skall kunna ske till orter norr om områdena omkring Sundsvall och Östersund. Det är ju ett transportnät med kombination av flyg, tåg, postkupé och bil som behövs för att klara övernattbefordran över hela Sverige, och det är kunderna som tjänar på att posten kommer fram över natten. Utskottet utgår från att posten även beaktar allmänna samhällsintressen då posten väljer transportmedel och anlitar de transportmedel som med hänsyn till olika förhållanden är lämpliga och möjliga. Jag ber att få yrka avslag på reservation nr 1. Utskottet framhöll vid behandlingen under förra riksmötet av ett motionsyrkande, likartat med det här aktuella, att posten inte hade utlovat att företagspaket från södra Sverige skulle komma fram på ett dygn utan på två dygn. Enligt uppgift har det inte skett någon sysselsättningsminskning inom posten på grund av indragning av postkupéerna, men däremot har personal omplacerats. Att posten transporteras med flyg, vem tjänar på det? Jo, det är kunderna. Jag yrkar avslag på reservation 2. När det gäller reservation 3 av vpk ber jag att få yrka avslag på denna, då motionärernas önskemål har tillgodosetts genom att utredningen om postens och televerkets sociala och regionalpolitiska ansvar har fått i uppdrag att överväga frågan om införande av ett särskilt porto för bl.a. bokförsändelser. Reservation 4 av vpk behandlar vissa koncernfrågor. Utskottet anser att likartade regler för televerksoch postkoncernerna bör gälla i här aktuella avseenden och tillstyrker att riksdagen lämnar de föreslagna bemyndigandena. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag ställde faktiskt några frågor till Margit Sandéhn. Hon kunde inte gärna ha vetat i förväg precis vad jag skulle ställa för frågor, och därför fanns det inte med några svar i hennes färdiga anförande. Men jag ger henne en chans till att ta sig litet tid och svara på frågor som jag anser vara mycket viktiga. Nog är det så, Margit Sandéhn, att postens kunder, som ju är allmänheten, inte enbart kräver snabbhet och effektivitet. Kanske vill de ha både snabbhet, effektivitet och miljövänliga transporter. Vad vi reservanter — och de motionärer som i dag och i tidigare sammanhang också har pläderat för miljövänligare transporter — vill framhålla är ju att postverket inte har lyckats, ens med flygtransporter, att befordra posten snabbare. Det är helt klart att det finns exempel på detta. Sådana saker måste vi kunna diskutera. Ni måste vara mottagliga för det argumentet och för exemplen ur verkligheten. Jag tillhör också allmänheten som postkund. Jag vet att allt fler skulle vilja se att posten återupptog transporterna med tågkupéer — där den har lagts ner kan verksamheten återupprättas — och att fler och fler vill ha miljövänligare transporter över huvud taget. Vad menar Margit Sandéhn när hon säger att det förutom effektivitet också skall handla om allmänna samhällsintressen? Handlar det inte också om miljö? Vad tänker Margit Sandéhn och hennes partikamrater göra åt det? Målet för servicen skall vara snabbheten som kunderna begär, men jag vill också diskutera miljövänlighet, som kunderna också begär. Till sist, herr talman, vill jag återigen ta upp frågan om att riksdagen nu frånhänder sig ansvaret för ytterligare viktiga områden. Jag måste säga att jagärlitet förvånad över att inte miljöpartiet har ställt upp på vpk:s krav att vi inte skall låta regeringen ta över ansvaret för ytterligare viktiga koncernfrågor för ett verk. Det räcker inte att, som Margit Sandéhn gör, hänvisa till att nu skall beslut fattas som gör att posten går samma väg som televerket. Det var ju fel. Måste man göra ett fel till, Margit Sandéhn?

Herr talman! Ja, okej. Först och främst borde det vara en trivialitet att miljömålet skall införas för postverket liksom för övriga offentliga monopol och verk, så att den offentliga verksamheten och den offentliga kontrollen över denna kan stärkas. Anledningen till att vi har ett sådant här mål är ju att vi vill kunna tillgodose allmänna intressen. Som Margit Sandéhn och Viola Claesson redan har påpekat har det blivit försämringar för stora delar av Norrland när det gäller postbefordran. Det har inte blivit någon förbättring.
Herr talman! När det gäller snabbhet och effektivitet vill jag säga att alla som har med posten att göra eftersträvar att posten skall kunna övernattbefordras. Vi har i dag, som jag tidigare har sagt, sådan befordran för 95 96 av posten, men vi vill försöka att öka denna andel. Jag svarade på Viola Claessons fråga om vem som tjänar på att posten går med flyg. Det är kunderna, och det är dem vi måste tänka på i första hand. Det gäller en kvalitetsfråga som kommer att bli helt avgörande, om posten skall kunna möta den allt starkare konkurrens som posten är utsatt för från andra företag. Därför anser jag att det är så som utskottet i detta fall har skrivit, nämligen att posten skall gå fram med övernattbefordran. Det är detta vi måste eftersträva. Vi får inte genomföra försämringar för våra kunder. I fråga om posten till Norrland gäller det inte bara post som kommer från Stockholm utan även post som kommer från södra delen av Sverige. Även den skall kunna gå fram över natt.
Herr talman! Margit Sandéhn hänvisar om igen till att flyget ger snabbare transporter. Men hon har tidigare hänvisat till att det gäller allmänna samhällsintressen, och kunderna tillhör ju dem som i det allmänna intressets namn kräver miljövänliga transporter. Om det nu går att förena miljövänliga transporter med effektivitet och snabbhet, är det då någonting som regeringen och Margit Sandéhn inte alls kan tänka sig i fortsättningen? Det vore bra att få ett besked om detta. Jag trodde att signalerna om miljövänliga transporter skulle kunna avse även posten. Jag vill upprepa mina frågor som handlar om att riksdagen nu frånhänder sig beslutanderätten i mycket viktiga frågor avseende postens koncernverksamhet. Det handlar om att avveckla verksamheter, det handlar om försäljning eller köp av aktier och om andra lika viktiga ting. Vi har erfarenhet av vad som hände när riksdagens majoritet mot vpk:s förslag lät regeringen få mycket stora befogenheter, beslutanderätt och bemyndigande att ta ansvaret för betydande delar av SJ:s koncernverksamhet. Ett transnationellt bolag fanns kanske redan i bakgrunden för att utnyttja möjligheten att i kompanjonskap med regeringen fatta det beslut som fullständigt körde över facket och den starka opinionen i landet. Detta var vad som hände, Margit Sandéhn. Jag frågar återigen: Vad vinner allmänheten i Sverige på att regeringen får dessa utomordentliga och vittgående befogenheter, medan riksdagen förlorar dem?
Herr talman! Det är som jag har sagt tidigare, Viola Claesson, att transportnätet består av en kombination av flyg, tåg, postkupé och bil. Inte mindre än 53-55 20 av posten transporteras på järnväg, så allt går inte med flyg. Som jag också har sagt tidigare måste man ta hänsyn till varifrån i Sverige breven skickas. Det är meningen att hela Sverige skall kunna leva, hela Sverige skall ha nytta av övernattbefordran.

Herr talman! Debatten om hur posten skall befordras i landet har pågått sedan 1987, när man drog in postkupén på sträckan Stockholm-Boden. Sjävfallet skall postverket använda de rationellaste transportmöjligheter som finns. Men frågan blir: Är det enbart ett rationellt synsätt från postens sida som är avgörande? Skall man inte väga in den service som det innebär att dagligen få postbefordran även till Norrlands inland? Den 7 maj 1987 menade kommunikationsministern här i kammaren att oron för försämrad service var obefogad. Alltsedan dess har Norrlands inland fått vidkännas försämrad paketservice på grund av flygets känslighet för dåligt väder. Vi är många, bl.a. inom de fackliga organisationerna, som inte heller tror på de ekonomiska fördelar som postverket påstår att man uppnår genom att avskaffa postkupéerna. ”Vid val av transportmedel för t.ex. övernattbefordran måste hänsyn tas till bl.a. den tidpunkt då dagens post kan vara klar för avtransport från ett område till ett annat område, transportavståndet, den tidpunkt då posten senast bör anlända till det andra området för att kunna delas ut där dagen efter inlämningen samt kostnaderna för transporten. Det kan nämnas att flyg måste användas för att övernattbefordran av post från Stockholmsområdet skall kunna ske till orter norr om områdena omkring Sundsvall och Östersund.” Detta påstående, herr talman, är inte sant. Man behöver inte använda flyg för att kunna dela ut posten i tid norr om Sundsvall. Utskottet har inte vägt in att posten sorteras i postkupéerna under natten och att den när den kommer fram är klar att delas ut. Om man använder flyg måste sorteringen endera ske i Stockholm före avtransporten eller i Sundsvall resp. Umeå på morgonen. Därefter skall posten transporteras med bil till inlandet. Detta tar längre tid. I varje fall blir tiden inte kortare. Det är märkligt att utskottets företrädare talar om att man skall ha en kombination av flyg, tåg och bil för postbefordran. Min fråga blir: Varför drar man in postkupén på sträckan Stockholm-Umeå, om man tycker att även tåget skall användas? I tidigare debatter har skälet till förändringar också angetts vara SJ:s ändring av tidtabellerna. Dagens regionalpolitik handlar i mycket stor utsträckning om att olika politikerområden skall samordna sina insatser för en bättre och rationellare regionalpolitik. Då är det märkligt att inte två verk skall lyckas komma överens om en tidtabellsjustering på några minuter. Det visar inte på någon speciellt stor vilja att lösa problemen. Herr talman! Den verksordning som regeringen antog 1987 ålade de statliga verken att ta såväl regionalpolitiska hänsyn som miljöhänsyn. Postverkets avveckling av postkupéerna över hela landet ger vid handen att verket inte har något intresse av att ta miljöhänsyn. Den politiska debatten i Sveriges riksdag tycker jag visar på ett stort intresse för miljöfrågorna. Att man i detta läge låter postverket avstå från att ta miljöhänsyn är ganska märkligt. Varför vill inte majoriteten i trafikutskottet se till att de statliga affärsverken tar miljöhänsyn av det slag som regeringen har sagt att verken skall ta, framför allt i de fall där man uppnår såväl regionala insatser som en rationell hantering? Herr talman! Jag hoppas att den nye postchefen Ulf Dahlsten menar allvar när han säger att mer post skall transporteras på järnväg. En enig riksdag hade kunnat hjälpa honom på traven med denna insats. Samtidigt kunde regeringen ha fått besked om att miljöpolitik inte enbart handlar om fagert tal utan snarare om konkreta insatser. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i trafikutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Jag vill först instämma i det som Sigge Godin sade. Eftersom jag vet att han är väl insatt i frågan om postkupéer och tågtransporter och att det är han som avgivit den motion som vi nu diskuterar, så är jag glad att han tog upp detta till debatt. Orsaken till att jag begärde ordet är att det för en tid sedan kom ett meddelande om att postsortering skall införas på vissa rastplatser utefter vägarna. Var finns då förnuftet, miljömedvetandet och säkerheten för personalen? Jag kan framför mig se beväpnade ABAB-vakter i natten strosa runt bilar, i vilka det sorteras post. Efter att ha läst om dessa planer, anser jag reservation 1 vara än mer viktig. I sin regeringsförklaring sade statsministern att regeringen skulle ta miljöhänsyn när det gäller alla områden. Då frågar jag mig: Hur kan socialdemokraterna säga nej till följande — jag citerar ur reservationen: ”Det mest miljövänliga och energieffektiva sättet att transportera post är transport på järnväg. Det angelägna i att skona miljön och att spara energi gör att posten i första hand bör välja järnvägen för transporterna av post mellan de olika postområdena.

Herr talman! Jag undrar om det finns någon här i kammaren som vill bestrida att den enorma ökningen av flygtrafiken innebär problem. På internationella konferenser träffas ländernas trafikansvariga för att diskutera trängseln i luftrummet. På andra konferenser sitter miljöansvariga och diskuterar flygets miljökonsekvenser. Men inte någonstans leder detta till radikala förändringar i praktiken, och ingen utöver vpk ville på allvar diskutera flygtrafikens kostnadsansvar och miljöförluster, när det begav sig med den trafikpolitiska propositionen och debatten under förra året. Av alla dem som under ett par månaders debatt 1987-1988 engagerade sig mot en 25-öres bensinskattehöjning är det bara ett fåtal utanför riksdagshuset som vet att flyget är befriat från både drivmedelsskatt och moms. Det handlar om uteblivna statsinkomster på flera miljarder per år. Jag undrar om Sven-Gösta Signell vill bestrida den siffran. Reagerar inte han och hans partikamrater alls på denna orättvisa mellan trafikgrenarna? Är det inte obehagligt att se hur det förorenande inrikesflyget kan briljera med annonser i miljonklassen för sina nya ”gröna avgångar”? Herr talman! Inrikesflyget är ju maximalt subventionerat. De ca 60 miljoner per år som man skall betala i s.k. miljöavgifter är ju bara en spottstyver i jämförelse med flygets kostnader för samhället. Jag förstår att Sven-Gösta Signell kommer att argumentera för regeringens påstådda regionalpolitiska ansvar. Jag inser att han kommer att stå upp till de s.k. skogslänens försvar och deras rätt till flyg och flygtrafik. Jag vill då hänvisa till att Birgitta Dahl har sagt sig helt dela vpk:s uppfattning, att det finns exempel på flygplatser som totalt saknar existensberättigande. Exemplet är Borlänge flygplats, döpt till Dala Airport, som har tillåtits expandera sedan statsrådet först tog till orda i frågan när hon höll en presskonferens tillsammans med de SJ-anställda i Borlänge. Jag bevittnade själv denna tilldragelse. Ungefär samtidigt framträdde fru Dahl i tidningen Raka Spåret, där hon lovade att miljöhänsyn skulle styra trafikpolitiken osv., under förutsättning att den socialdemokratiska regeringen fick fortsatt förtroende efter valet 1988. Vi i vpk anser att det behövs såväl ett införande av flygbränsleskatt — vilket vi under ett par år har pläderat för — som en nedskärning i anslagen till flygplatserna, ett krav som är nytt för i år. Vi intog i stort sett samma hållning till miljardsatsningarna på Arlanda. Vi ville spara miljarder och minska flygtrafiken till förmån för miljövänliga transporter på räls och på vatten.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

Herr talman! Vilken emfas, Sven-Gösta Signell! Hade jag inte sett den jag såg i talarstolen, hade jag gissat att det var en SAS-direktör, som höll ett anförande. Jag har inte umgåtts med SAS-direktörer lika mycket som Sven-Gösta Signell har gjort, men jag vet ungefär hur de kan låta — i och för sig mycket sympatiska herrar, men deras argument för flyget är ungefär desamma som Sven-Gösta Signells. Jag visste också att Sven-Gösta Signell skulle ta upp hur vi i vpk röstat och vad vi tidigare har sagt när det gäller dessa frågor. Jag har försökt att komma fram till att om man nu inser att flyget medför ganska stora problem för samhället — jag hänvisade till trängseln i luftrummet, som i varje fall de olika ländernas kommunikationsministrar, inkl. den svenska, har diskuterat och varit överens om. Vidare hänvisade jag till det som vi i dag vet om miljöförstöringen och konsekvenserna av ett så oerhört expansivt flyg som vi i dag kan se, bl.a. inom inrikesflyget. Detta måste ju leda till att man kan ändra uppfattning. Sven-Gösta Signell nämner vad som hände 1980. I det sammanhanget vill jag säga: Om socialdemokraterna inser att det som de gav i löfte före valet faktiskt var byggt på realistiska värderingar av hur transporterna kan leda till enorm miljöförstöring, t.ex. genom den ökade landsvägstrafiken och den ökade flygtrafiken, vad drar man för slutsatser av det?

Herr talman! Jag måste säga att detta är helt otroligt! Vilka slutsatser drar Sven-Gösta Signell av att flygets expansion har lett till en mycket sämre miljö i Sverige och inneburit en stor överraskning också för de värsta prognosmakarna? Skall vi inskränka flygtrafiken på olika ställen? Och kan Sven-Gösta Signell tänka sig — om nu vpk fått igenom sina förslag — att man inom skogskommunerna också prioriterar, så att t.ex. Birgitta Dahl, jag och vpk får rätt när det gäller den obehövliga Dala Air Port, som det så vackert heter? Den behövs inte, och jag är beredd att ändra mig när det kommer argument som visar att vi måste ta till drastiska steg. Är Sven-Gösta Signell det?

Herr talman! Flyget är den mest subventionerade trafikgrenen i Sverige. Det är egentligen inte så konstigt att den mest subventionerade trafikgrenen ökar mest. Den bär inte sina egna kostnader. Järnvägen och övriga transportgrenar bär betydligt större kostnader. Vår politik är inte konsekvent, speciellt inte med tanke på de utsläpp som flygtrafiken orsakar. Ur transportsynpunkt vore det mycket bättre att lägga en ordentlig skatt på flyget och att använda dessa pengar till att utveckla järnvägstrafiken till de regioner där järnvägstrafiken skulle passa. Inom miljöpartiet vill vi differentiera miljöskatten på flyg så att det läggs på 1:50 kr. per liter flygbränsle —i dag har vi ingen skatt alls på det — och så att en del läggs ut som en landningsavgift som kan differentieras så att den blir olika stor i olika delar av landet. På det sättet kan regionalpolitiska mål tillgodoses. Denna landningsavgift skulle motsvara ungefär 1 kronas miljöskatt på flygbensinen. Vi skulle komma upp till 2:50 per liter flygbensin. Då börjar vi närma oss den beskattning som finns på övriga transportsystem. Först då kan vi börja tala om jämställdhet. När det gäller bidragen till kommunala flygplatser har vi från miljöpartiets sida inte ställt oss bakom Viola Claessons reservation, eftersom detta anslag delvis går till regionalpolitiska satsningar som vi tycker är någorlunda vettiga. Vi vill dock göra klart att vi i framtiden vill ta bort det statliga stödet för kommunala flygplatser. Vi menar att flyget måste bära sina egna kostnader och måste betala för sin belastning på miljön.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 4 behandlar anslag till bostadsoch planadministrationen. Till betänkandet har fogats en folkpartireservation, vilket vi ifrån majoritetens sida tycker är en överloppsgärning. I reservationen föreslås, som Siw Person sagt, att en marin atlas utarbetas som på ett tillgängligt sätt presenterar viktiga fakta om våra kusthav. Det gäller biologi, hydrologi, vattenförhållanden, föroreningskänslighet och föroreningsbelastning. Detta har utskottet tidigare behandlat, och i likhet med då anför vi nu att den nationalatlas som är under utarbetande har ett avsnitt som behandlar just kust och hav. Detta avsnitt behandlar just det reservanterna ber om: vattenstånd, vågor, strömmar, marinekologi, materialtillförsel från land, vattenföroreningar, områden med syrebrist osv. Med hänvisning till detta säger vi att den aktuella motionen slår in redan öppna dörrar. Utskottsmajoriteten delar motionärernas uppfattning om vikten av att kunskapen om våra hav förbättras och hänvisar till att olika åtgärder pågår. Förutom vad som redan anförts kan också sägas att inom havsresursdelegationen pågår mycket övergripande programarbete om just svensk havsresursverksamhet. I detta arbete — som senare skall underställas regeringen — kommer att bl.a. betonas vikten av djupförhållanden, sedimentära förhållanden och vattenutbyte i våra kusthav och av dokumentering härav. Avsikten är att länsstyrelser och kommuner skall ges ett bra och adekvat underlag i sitt löpande planeringsarbete. I det sammanhanget vill jag också säga att forskningen om den marina miljön inte ligger inom bostadsutskottets beredningsområde, och det borde folkpartiet vara medvetet om. Herr talman! Utskottet delar alltså motionärernas uppfattning om vikten av ökade kunskaper om havsmiljön. Vi finner det dock nu inte motiverat att föreslå att en marin atlas utarbetas. När det arbete jag nyss har skissat är slutfört finns det rimligen också en sådan information om vår marina miljö som motionärerna efterlyser. Herr talman! Utskottsmajoriteten är väl medveten om att det finns ett liv under vattnet. Det menar vi är så viktigt att man nu gör en sammanställning av uppgifter. Vi tycker nog att denna reservation är litet av en överloppsgärning. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag skulle vilja be kammarens ärade ledamöter att titta i bostadsutskottets betänkande. Majoritetsskrivningen innehåller just vad motionärerna efterlyser. Vi hänvisar till insamlandet av data osv. från havsresursdelegationen och till att det material Siw Persson nämnde redan ligger på förlaget och skall börja bearbetas. Det kommer att ge kommuner och länsstyrelser, inkl. Skåne, där Siw Persson råkar ha sin bostad och sin valkrets, ett ordentligt lyft i deras arbete. Låt oss avvakta det som nu är på gång, så blir det en bättre tingens ordning i framtiden.